Herr talman! Socialdemokraterna har ständigt hävdat att Sverige är störst, bäst och vackrast, oavsett om vi släpar efter eller ej. Fru Andnor hävdar här att Sverige kommit längst vad gäller jämställdhet och herr Andersson stämmer in. Jag vill kort avsluta debatten med att konstatera att vi visst är konkurrenskraftiga på jämställdhetsområdet. Jämställdheten är en offensiv fråga för oss i EG. Men att gå så långt som att säga att vi är världsbäst saknar, såvitt jag känner till, verklighetsunderlag. Bäst lär Canada vara. Sedan kommer några länder i konkurrens, och där ligger vi väl till. Rätt skall vara rätt, och Canada har faktiskt kommit längst vad gäller åtgärder mot våld mot kvinnor och vad gäller jämställdhetslag. Den kanadensiska jämställdhetslagen är tuffast i världen. Bl.a. avsätts 1 % av lönesumman för att kunna lyfta kvinnolöner vid behov. Canada var först med kvinnlig försvarsminister och en hel del andra saker. Medvetenheten om frågorna är större där än här. Man är mycket uppmärksam på det offentliga samtalet, det offentliga språket, på hur man formulerar sig. Sådant som vi accepterar här, som vi inte tänker på, vore omöjliga där. Låt oss mera sällan slå oss för vårt bröst och i stället koncentrera oss på att modernisera de delar av samhället där jämställdheten släpar efter.

Herr talman! Jag håller helt med Berit Andnor om att det är svårt att göra en total jämförelse när det gäller jämställdhetsutvecklingen, om kvinnor och män verkligen är jämställda. Man kan mäta det på många olika sätt. Det handlar om breda spektra, den saken är klar. Canada framhålls ofta i internationella sammanhang. Jag har varit på flera internationella seminarier där man visar på Canadas framsteg på många områden inom jämställdhetssektorn. Jämställdhetsombudsmannen här i Sverige har i sin tidning pekat på Canada som ett föredöme just när det gäller löneskillnader och situationen på löneområdet. Vi har litet olika syn på den offentliga sektorn. Det måste inte finnas en offentlig sektor för att jämställdhet skall råda. Så enkelt är det faktiskt inte. Kvinnor måste ha möjlighet att delta på arbetsmarknaden på samma villkor som män för att jämställdhet skall råda. Det fungerar, enligt min uppfattning, bra utan en offentlig sektor. Den stora offentliga sektorn -- som gör att Sverige håller på att kapsejsa, eftersom den utgör en tung börda för skattebetalarna -- är inte nödvändig att ha på den nivån för att klara jämställdheten. Den är ett utslag av socialdemokratisk politik. Skillnaderna i ideologi finns kvar på det området, även om vi är ense om jämställdhetsmålen.

Herr talman! Det normala förhållandet i vårt land är att det i praktiken råder förbud att strejka eftersom det normala på arbetsmarknaden är att man faktiskt arbetar under avtal som innebär fredsplikt. Erfarenheten har under årens lopp lärt oss att trots att strejker är avtalsstridiga tvingas löntagare ibland, på grund av olidliga förhållanden eller lönevillkor, att tillgripa det sista vapen de har för att skydda sin värdighet eller kanske sin hälsa och säkerhet. Detta kan inträffa trots all lagstiftning som finns till skydd för anställda. Problemet är ibland att denna lagstiftning inte fungerar. Svårigheten att komma till rätta med sådana missförhållanden kan ibland vara oöverstigliga. Då utlöses olika typer av stridsåtgärder. Regeringens krisproposition våren 1990 visade också att staten kan vara beredd till mycket långtgående åtgärder i fråga om strejkförbud. Den gången tvingades staten retirera på grund av opinionstrycket. Nästa gång kanske det inte handlar om en lag om två års lönestopp, utan kanske om mycket längre tid. Vi hävdar fortfarande att grundlagsskyddet för strejkrätt därför bör förstärkas. Därmed yrkar jag bifall till meningsyttringen avseende mom. 10. Det bör kanske sägas att när det gäller synen på homosexualitet och de homosexuellas rättigheter har Sverige nått ganska långt. Homosexuella i många länder utsätts för förtryck och trakasserier och riskerar att sättas i fängelse och t.o.m. att tas in på mentalsjukhus. En del av dem som förföljs tar sin tillflykt till Sverige. Det är därför viktigt att Sverige på det internationella planet mer aktivt verkar för att stärka de mänskliga rättigheterna också för homosexuella. Man borde t.ex. överväga att utvidga Genèvekonventionens flyktingdefinition. Det vi ytterligare kan göra i vårt land anser vi vara att förstärka skyddet för homosexuella i enlighet med vad en statlig utredning föreslog 1984. Då avvisades detta med motiveringen att det inte var sannolikt att nya diskriminerande regler skulle införas. Dels har nu så skett, dels finns en del gammalt regelverk kvar. Det är inte säkert att denna lagstiftning kommer att försvinna vid en eventuell ny lagstiftning om registrerat partnerskap. Jag yrkar bifall till meningsyttringen vad avser mom. 12. När det gäller vårt lands syn på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har argumentet varit att vår lagstiftning stämmer överens med de åtaganden som Sverige gjort enligt konventionen. Nu har det gång på gång visat sig att enskilda kan få rätt genom att processa i domstolen i Strasbourg. För ett par år sedan fick en felaktigt utvisad palestinier skadestånd av svenska staten efter en förlikning hos kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Ett införlivande av denna konvention med svensk rätt behöver enligt vår mening inte kopplas ihop med ett EG-medlemskap som man gör i betänkandet. Hur det går med EG medlemskapet i framtiden är ju i högsta grad en öppen fråga. Bifall till meningsyttringen i mom. 14.

Herr talman! Jag vill erinra Margareta Winberg om att denna fråga, liksom många andra frågor i det här betänkandet, faktiskt är föremål för utredning. Utskottet hänvisar till den kommitté om registrerat partnerskap som har till uppdrag att kartlägga konsekvenser och göra en fullständig genomgång. Vi vet att man har haft bekymmer med utredningen, och att man inte har kunnat arbeta så snabbt som önskat, men så länge utredningen pågår avvaktar utskottet resultatet. I övrigt känner jag, precis som Margareta Winberg, samma upprördhet över de övergrepp som har utförts i vårt samhälle mot de homosexuella. Utskottet skriver också om Socialstyrelsens övergripande ansvar för samordning av insatser för de homosexuella. Utskottet förutsätter också att Socialstyrelsen bevakar behovet av kartläggning av det slags våld som Margareta Winberg tog upp.
Herr talman! Jag har läst utskottets betänkande, och jag känner till Socialstyrelsens uppdrag. Socialstyrelsen kan emellertid inte stifta någon lag, och det är viktigt med lagstiftning både i sak och som norm. Med lagstiftning visar man oss människor vad som är tillåtet och inte tillåtet. Alla känner kanske inte till att de bi och homosexuella människorna i Sverige är en ganska stor grupp. Det vill jag påminna om. Det finns ingen färsk rapport, men i en några år gammal amerikansk rapport påvisades att 10 % av befolkningen i ett samhälle kan räknas som bi och homosexuell. Det är fler människor än t.ex. den svarta befolkningen i Sverige, och det är fler än den judiska befolkningen i Sverige. När vi vet att våldet ökar, att missaktningen ökar och att hetsen ökar, tycker jag att det är inkonsekvent att yttrandefriheten går före skyddet av denna stora grupp människor. Socialstyrelsen kan ju inte göra något åt yttrandefriheten. Ylva Annerstedt säger att skyddet för den enskilde är föremål för utredning. Det vore lämpligt om utskottet mot bakgrund av sin skrivning dels undersökte vad som står i direktiven till utredningen, dels undersökte vad som görs i utredningen. Jag sitter nämligen själv i en utredning, och vi har inte de här direktiven. Den tillsatta utredningen skall komma fram till om det behövs en lag om registrerat partnerskap i Sverige. Äktenskapets rättsverkningar skall ses över på en mängd områden, men inte vad vi talar om här i dag.

Herr talman! Det är riktigt att det är riksdagen som stiftar lagar, men riksdagen brukar faktiskt också ha ett fullständigt underlag innan någon lag stiftas. Ställningstagandet brukar grundas på ett fylligt beredningsarbete, och vi hänvisar till att ett sådant pågår. Dessförinnan avser inte riksdagen att göra något i den här frågan.
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade, för Ylva Annerstedt tycktes inte uppfatta det. Den utredning som hon hänvisade till i ett tidigare inlägg har inte till uppgift att ta fram det underlag som jag förstår att ett utskott behöver för att kunna komma med förslag. Men hade man undersökt detta, hade man ju åtminstone kunnat föreslå en utredning. Det måste råda något missförstånd i utskottet på denna punkt. Det tycker jag är illa.

Herr talman! Jag är oerhört förvånad över Christina Linderholms utfall mot Folkpartiet i just denna fråga med tanke på att hon själv sitter i utskottet och att hennes parti inte har reserverat sig i frågan. Däremot har vi nått framgång i dessa frågor i så måtto att vi äntligen får en utredning om konsekvenserna av ett registrerat partnerskap under en folkpartistisk ordförande, Barbro Westerholm, och tillkommen under starka påtryckningar från Folkpartiet liberalerna. Jag skulle vilja föreslå att Christina Linderholm gör sitt första och största påtryckningsarbete gentemot sitt eget partis representanter i det utskott som hon sitter i, så att Centerns mening kommmer fram på ett mera positivt sätt. I fråga om yttrandefriheten gör vi alltid en avvägning mellan skyddet för yttrandefriheten och hur många grupper som skall omfattas av lagstiftning. I det här fallet har inte utskottet kommit fram till någon annan uppfattning än att stå fast vid det ställningstagande som vi gjort tidigare.
Herr talman! Ylva Annerstedt är förvånad. Jag kan returnera med att uttrycka min förvåning över att Folkpartiets representant i denna fråga, som också är en ordinarie ledamot i utskottet, inte har agerat på ett sätt som mera följde den inställning som Folkpartiet har betonat i andra sammanhang. Som både Margareta Winberg och jag har sagt ingår det inte i direktiven för partnerskapsutredningen att behandla frågan om förstärkt grundlagsskydd. Jag tycker att det är litet övermaga när Ylva Annerstedt säger att yttrandefrihetan måste avvägas mot hets och mot hur många folkgrupper som skall omfattas av lagstiftning. Är inte hets mot folkgrupp en avgörande begränsning av yttrandefriheten?

Herr talman! ''Det är klart att vi vet att nazisterna mördade sex miljoner judar under andra världskriget, men vi blånekar till att det ägde rum, därför att det är en så effektiv propaganda.'' Detta är ett, frånsett några i protokollet säkert otryckbara grovheter, autentiskt uttalande uppsnappat från en av de nu dess värre ganska många unga svenska nynazister som försöker att bedriva den här typen av propaganda i Sverige.

Man konstaterar att all form av hets mot folkgrupp naturligtvis bör bemötas med information, upplysning och fri opinionsbildning. Det är helt rätt. Det besvärliga i Sverige är att den lag som vi har under långa tider har varit det enda skydd som över huvud taget har funnits, eftersom den fria opinionsbildningen icke har fungerat. När det i Stockholm under fem sex år har förekommit den grövsta antisemitiska hetsen i Europa efter andra världskriget, har stora delar av den offentliga debatten om detta fenomen i stort sett gått ut på att det här är ett legitimt sätt att diskutera på. Man har inte ens velat se att det har varit fråga om hets mot folkgrupp. På Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt var man klokare och dömde de ansvariga bakom en radiostation till fängelsestraff. Brottet upprepades nyligen för andra gången, och de ansvariga dömdes på fler punkter än vad som tidigare förekommit i Lagen om hets mot folkgrupp innebär att det är förbjudet att göra uttalanden som innebär en missaktning på etniska och liknande grunder mot utpekade grupper. Det viktiga är att inse vad ordet ''missaktning'' innebär. Det är egentligen inte relevant om uttalandena är sanna eller falska, utan det väsentliga är sammanhanget, dvs. om yttrandet fälls i ett sammanhang där det är uppenbart att syftet är att sprida hat och just missaktning mot en utpekad grupp. Alla känner till den traditionella typen av antisemitisk eller annan rasistisk propaganda, nämligen att beskylla hela grupper för att generellt syssla med t.ex. brottslig verksamhet, förgiftning av brunnar, spridning av pornografi, droger eller vad det nu kan vara. Detta är klassiskt och ingick i nazisternas propaganda. Radio Islam i Stockholm sysslade också med precis den här typen av propaganda. Det var bl.a. det som de ansvariga dömdes för. I den moderna antisemitismen förnekar man dessutom nazisternas brott mot judar. Det är nödväntigt att vi inser att just detta förnekande är själva grundbulten i all nutida antisemitisk propaganda. Det är den punkt som all annan hets först måste passera för att över huvud taget kunna nå ut till en lyssnande publik. Om hetsen i denna form och förnekandet av förintelsen kan legitimeras, har man en ursäkt för all annan antisemitisk hets. Om förintelsen aldrig ägt rum, måste ju några ha ljugit ihop det hela. Vilka har då gjort det? Kan det vara några andra än dem som utpekas, nämligen judarna? Syftet är, och det sägs uttryckligen i de här kretsarna, att öppna vägen för en upprepning. Dess värre gjorde Svea hovrätt när frågan om den här propagandan från Radio Islam var uppe en omöjlig distinktion. Man försökte att skilja mellan uttalanden där förintelsen förnekas i största allmänhet och uttalanden om att det är judarna som har ljugit ihop det hela. De senare uttalandena fälldes, och de förra skulle kunna vara acceptabla. Detta är ett fundamentalt misstag av Svea hovrätt. Den intellektuella skillnaden mellan lögn och judisk lögn är nämligen i detta sammanhang naturligtvis intellektuellt helt ogripbar. Dess värre gör också KU ett fundamentalt misstag. Man resonerar i sitt betänkande som om det här vore fråga om åsikter i någon form av debatt. Men det förs över huvud taget icke någon debatt mellan historiker -- vilket ibland dess värre påstås i pressen -- om huruvida förintelsen skulle ha ägt rum eller inte. Det finns inte någon historisk skola som påstår att förintelsen inte har ägt rum. De som sysslar med det här är nazistiska propagandister. Det är inte heller något nytt fenomen. Det är alltså inte fråga om nya rön av något slag. Denna verksamhet satte i gång i stort sett samtidigt som andra världskriget slutade. Att då resonera som vore det fråga om åsikter i en debatt är att på något sätt helt och hållet missförstå vad det här gäller och vad syftet är. Det relevanta när man har att ta ställning till om påståenden innebär hets mot folkgrupp eller ej är sammanhanget. Det är möjligt att det teoretiskt finns sammanhang där förnekandet av förintelsen inte skulle innebära hets mot folkgrupp. Man kan t.ex. tänka sig ett slags revysammanhang, där någon parodierar nazistiska propagandister. Men som de här påståendena normalt framförs tror jag att varje balanserad och förnuftig person inser att det bara finns ett enda syfte, nämligen att utså missaktning mot judar som grupp. Detta går KU till stor del förbi. Jag tycker det är en inställning som i längden kommer att visa sig ohållbar. Nu ser vi ju en intensifierad propaganda på exakt det här temat, som i andra civiliserade och demokratiska länder har lett till att man förtydligat lagstiftning som redan finns. Regeringen bör av riksdagen få i uppgift att se över detta. Därför yrkar jag bifall till motion 1991/92:K410.

Herr talman! Egentligen vill jag inte stå här och enbart upprepa det som redan har sagts, utan jag vill framför allt instämma i det som Margareta Winberg och Christina Linderholm här tidigare har framfört. När det gäller frågan om hets mot folkgrupp -- och här bör det ske en förstärkning, så att det också gäller de homosexuella -- tycker jag att konstitutionsutskottet har ''rasslat över'' detta litet onödigt snabbt. Utskottet skriver ju att det gäller ''att finna den rätta avvägningen mellan yttrandefrihetsintresset och skilda gruppers behov av skydd mot nedsättande omdömen eller kritik. Enligt utskottets mening saknas det mot bakgrund av vikten av vidast möjliga yttrandefrihet anledning att utvidga förbudet - -.'' Tidigare har man sagt att regeringen noga skall följa frågan och återkomma till riksdagen med lagförslag, om regeringen skulle få information om att sådana yttranden fällts om homosexuella som kan liknas vid hets mot folkgrupp. Så har faktiskt varit fallet. Utskottet anser tydligen numera att homosexuella är mindre skyddsvärda än t.ex. etniska grupper och att det i valet mellan yttrandefrihet och skydd för dessa är de homosexuella som drar det kortaste strået. Westerholm har väckt och som berör den här frågan, liknar väldigt mycket redan ställda bifallsyrkanden. Jag har därför inte något ytterligare yrkande, utan jag kommer att stödja dessa.

Herr talman! Det finns ett starkt engagemang i den här debatten om skyddet för de mänskliga rättigheterna. Det är mycket bra. Det handlar ju inte bara om lagstiftning utan också om opinionsbildning. Redan nu finns det mycket starka formuleringar i vår grundlag om skyddet för de mänskliga rättigheterna. Genomgående för de problem som har räknats upp här av Bengt Hurtig, Harriet Linderholm, Margareta Viklund och Karin Pilsäter är just att det inte finns bra möjligheter att i Sverige få en prövning beträffande kränkningar av de mänskliga rättigheterna -- även om det finns väldigt fina formuleringar. Det är inte säkert att ett förstärkt grundlagsskydd automatiskt innebär en förstärkning för rättsprövningsmöjligheten. Det som är ett hoppfullt inslag här är, som Bengt Hurtig var inne på, om vi så småningom kan inkorporera Europarådskonventionen. Nästa fråga kommer då automatiskt: Hur kan man pröva kränkningarna av de mänskliga rättigheterna? Det är en väldigt viktig fråga hur man får till stånd en nationell prövning av kränkningar av de mänskliga rättigheterna, så att man slipper att gå till Strasbourg för att få upp sådana frågor. Det är alltså en mycket positiv utvecklingsmöjlighet när det gäller att lösa stora delar av den problematik kring vilken argument radats upp tidigare i debatten.

Herr talman! Regeringen föreslår att riksdagen skall anta en speciallag för flyktingar. Kommunerna skall kunna bevilja introduktionsbidrag i stället för socialbidrag, om flyktingen eller utlänningen följer en särskild plan som upprättats av kommunen. Av propositionen framgår att den föreslagna lagen blir utan verkan, om flyktingen inte accepterar upplägget till introduktionsplan. Följden lär bli precis som vi sagt i vår motion, nämligen att den utländske medborgaren endast kommer att acceptera lagen om den medför en större ersättning än om socialtjänstlagens normer skulle tillämpas. Förslaget är enligt min mening helt oacceptabelt. Idén om att introduktionsersättningen är kopplad till en motprestation är bra. Men efterstom man inte lär kunna neka den som avbryter introduktionsprogrammet sedvanlig socialhjälp, bygger man upp ett dubbelsystem med åtföljande dyrbar byråkrati. Länsstyrelsen i Stockholm har i sitt remissvar påpekat att förslaget kan komma att medföra ökad byråkrati med fler utrednings-, kontroll och samrådssituationer. I propositionen anges att det i normalfallet inte skall kunna beviljas socialbidrag för den som bryter programmet. Men jag förstår inte hur man praktiskt skall kunna skilja på dem som från början vägrar att vara med i programmet och dem som senare avbryter påbörjat program. Den föreslagna introduktionsersättningen innebär en säråtgärd för flyktingar. Eftersom denna säråtgärd kommer att innebära att man ger flyktingen högre bidrag än den svensk som söker socialbidrag, är förslaget diskriminerande mot vanliga svenskar. Av propositionen framgår att om kommuner väljer att lägga introduktionsersättningen på en högre nivå än socialbidragsnormen, kan detta på kort sikt leda till ökade kostnader för kommunerna. Har kammarens ledamöter verkligen klart för sig att den föreslagna introduktionsersättningen kan komma att bli högre än motsvarande socialbidrag, att svenska socialbidragstagare skall få mindre än en flykting som genomgår ett av kommunen fastställt introduktionsprogram? Att det verkligen förhåller sig så framgår tydligt av propositionen. Statsrådet Friggebo säger: ''En flykting som anser att introduktionsersättning inte ger en skälig försörjning har möjlighet att söka kompletterande socialbidrag. Ett beslut av kommunen att då vägra socialbidrag kan överklagas.'' Av propositionen framgår således att vi kommer att få ett dubbelsystem, om kommunen inte lägger sig på samma nivå som socialbidragsnormen eller höjer nivån över socialbidragsnormen. Det faktum att man ändå lägger fram ett sådant här förslag bygger på tanken att de totala kostnaderna på sikt skall bli lägre genom att flyktingen accepterar att lära sig svenska, få en samhällsintroduktion och få utbildning. Är det inte fantastiskt att vi skall införa särskilda ersättningar för att flyktingen skall acceptera möjligheten att lära sig svenska språket? Är det inte en självklarhet när man söker sig en fristad i ett nytt land? Jag upprepar vad Länsstyrelsen i Stockholm -- som nog är ganska väl bevandrad i problematiken kring asylsökande 92:Sf42 yrkar vi avslag på propositionen om introduktionsersättning till flyktingar. Men vi har också begärt förslag från regeringen om en sådan ändring av sociallagstiftningen att utländsk medborgare inte medges högre bidrag än 80 % av kommunens socialbidragsnorm under en begränsad tidsperiod. I motionen anger vi en tvåårsperiod som en tänkbar tid. Vi har också hos regeringen begärt en utredning om utländska medborgares försörjning genom lån i stället för genom bidrag. Bakgrunden till våra förslag, som i motionen anges i tre att-satser, är först och främst -- och det här anser jag vara helt självklart -- att man inte skall ge en utlänning större bidrag än en svensk medborgare kan få. Detta blir både möjligt och troligt, eftersom kommunerna sannolikt siktar på en bred anslutning av flyktingarna till introduktionsprogrammet. Våra resurser -- jag tänker då på det gigantiska budgetunderskottet -- är dessutom knappa, varför det gäller att hushålla med pengarna. Det är ett av skälen till att vi föreslår en reducering med 20 % av socialbidragsnormen för flyktingar och andra utlänningar som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Någon tror kanske att det blir knapert att klara sig på 80 % av socialbidragsnivån. Men jag tror att alla är överens om att ingen behöver svälta på en 80-procentig svensk socialbidragsnivå. Vårt tredje delförslag om en utredning för att belysa utländska medborgares försörjning genom lån i stället för genom bidrag har inte heller vunnit gehör i utskottet. Men jag upprepar att en sådan utredning skulle vara välgörande för den framtida debatten om vår flyktingpolitik, oavsett vilka slutsatser utredningen kommer fram till. Herr talman! Jag yrkar bifall till Ny demokratis reservation, och samtidigt yrkar jag avslag på utskottets hemställan.

Herr talman! Bidragsnivån kan givetvis vara något högre än socialbidragen. Men det beror på att resurserna sammanläggs. I dag får ju människor socialbidrag. Vidare får de vissa andra stöd. Tanken är att man skall lägga ihop dessa just för att kunna få till stånd en sorts kontrakt med den enskilde. Bryts det kontraktet från den enskilde flyktingens sida och han inte vill genomföra sin del av det hela, innebär det att introduktionsersättningen inte längre betalas ut. Man hänvisas till socialbidrag. Där kommer i fortsättningen, och så är det redan nu, socialsekreterarna att vara relativt hårda. Det är de redan gentemot svenskar. Detta om motprestation gäller ju inte bara flyktingar, utan även många svenskar har numera så att säga en sådan relation till de sociala myndigheterna. Jag tycker att det här förslaget borde gå i den riktning som Nydemokraterna önskar. Det ställs i förslaget ett klart krav på motprestation när det gäller det som man gör och det som man får. Det är väl något som Nydemokraterna länge har efterlyst. Därför framstår er attityd som att ni tonar ned motprestationen. En person som lever på 80 % av socialbidragsnormen, vilken dessutom varierar över landet, kanske inte är så särskilt motiverad att så att säga ge järnet och att på olika sätt ställa upp på program för att utveckla sig. Detta förslag borde alltså gå i er riktning.
Herr talman! Den här frågan har ju litet olika dimensioner. Det som jag först och främst vänder mig mot är att man inför en dubbel möjlighet för flyktingar att få socialbidrag eller introduktionsersättning. Jag tycker att det är riktigt att det krävs en motprestation. Gustaf von Essen har alldeles rätt i att vi anser att det skall vara på det sättet i detta fall. Vårt andra förslag gäller att vi vill att det skall göras en utredning om andra former för detta. Det har inte någon exakt koppling till introduktionsersättningen. Att man skall ha en annan nivå på socialbidraget för flyktingar handlar ju om en förändring i socialtjänstlagen. Detta finns med i denna uppläggning. Därför har vi tagit med detta i den motion som rör introduktionsersättningen.
Herr talman! Vad jag tycker är litet betänkligt hos er nydemokrater är att ni här i riksdagen står och säger att svenskar skall få socialbidrag, men flyktingar skall inte få mer än 80 % av socialbidragsnormen. Dessutom skall de, som Lars Moquist själv antydde, jobba för detta. Detta doftar litet grand av diskriminering. Man gör från början dessa flyktingar till andra klassens medborgare. Jag ställer inte upp på detta. Det skall vara ett effektivt system som fungerar och som innebär att en ersättning inte betalas ut utan att det görs något så att säga tillbaka, en motprestation. Det är ju detta som är hela kvintessensen med det här förslaget. Men ni är ute och spelar på andra strängar, och det tycker jag är litet oroande.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande KrU2 om museifrågor behandlas just den motion från oss socialdemokrater som Göran Åstrand har nämnt med ett yrkande om att riksdagen bör besluta att ge regeringen till känna att det under de närmaste åren bör utredas vilka möjligheter som finns för Nordiska museet och Historiska museet att också i framtiden ta ett ansvar för att gemensamt spegla den svenska historien. Vi socialdemokrater menar att det utomordentligt fina historieprojekt som nu håller på att tas fram i samarbete mellan de berörda museerna inte bör bli en engångsföreteelse. Man kan naturligtvis ägna tid åt att diskutera varför vi till skillnad mot många andra länder har en uppdelning av vår historia på två större museer. I vårt fall handlar de om tiden före och efter 1521. Men i stället för att koncentrera oss på hur det har varit menar vi att vi bör se till hur det är och hur vi vill att det skall vara i framtiden. Från socialdemokratisk sida menar vi att det samarbete som nu pågår mellan Nordiska museet och Historiska museet gör det möjligt för besökarna att äntligen få en samlad bild av historien, som i historieprojektet framställs på ett lärorikt och roande sätt. Dessutom är det enligt vår uppfattning helt naturligt att följa upp det samarbete som nu pågår genom att i en utredning se vilka förutsättningar som finns för att man också i framtiden skall skapa ett fastare samarbete mellan, låt mig kalla dem, de historiska museerna. I ett allt kärvare samhällsekonomiskt läge finns det väl all anledning att undersöka om det finns samarbetsvinster och organisatoriska vinster att göra också inom kulturområdet. Det förvånar mig uppriktigt sagt att man från borgerligt håll och även från Ny demokratis sida inte delar vår uppfattning om behovet av den utredning som vi föreslår. Syftet med förslaget från socialdemokratisk sida om en utredning är ju inte att försämra möjligheterna för de berörda museerna att bedriva verksamhet, utan målet är att i framtiden öka deras möjligheter att på ett ännu bättre sätt beskriva och skildra den svenska historien för svenska och internationella besökare. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen som är fogad till kulturutskottets betänkande KrU2.

Herr talman! Som svar på den fråga som Göran Åstrand ställer vill jag säga, att om vi redan nu visste att en sammanslagning av de båda museerna vore det bästa, hade vi naturligtvis inte haft skäl att begära någon utredning i den här frågan. Men eftersom vi vill ta reda på om man kan göra samarbetsvinster eller organisatoriska vinster genom ett ökat samarbete mellan de två museerna, hemställer vi om att riksdagen ger regeringen till känna att en utredning behövs. Jag menar att vi, innan vi kan ta ställning till en sammanslagning, om det över huvud taget skall vara någon sammanslagning, måste ha utrett den frågan för att se vilka för och nackdelarna i sammanhanget är.

Herr talman! Ända fram till freden i Fredrikshamn 1809, som kan betecknas som den nesligaste i svensk krigshistoria, utgjorde Tornedalen på båda sidor om Torneälven en språklig och kulturell enhet. På båda sidor om Torneälven talades finska. Älven utgjorde en förbindelselänk och en kommunikationsled för transport av människor och varor. Efter 1809 förändrades svenska Tornedalens status plötsligt. Dess finskspråkiga befolkning kom med ens att utgöra en gränsminoritet, vars finskspråkighet så småningom kom att betraktas som en säkerhetspolitisk riskfaktor. Sverige gränsade nu mot det mäktiga ryska tsarväldet, av vilket det finska storfurstendömet på andra sidan Torneälven utgjorde en del. Tornedalingarna talade samma språk som befolkningen på andra sidan älven, ett språk som så småningom kom att betraktas som ett främmande språk för Sverige. Det var ett språk som sedan kom att på olika sätt förtryckas av majoritetskulturen genom den s.k. försvenskningen. Detta har lett till att många tornedalingar ända fram till våra dagar haft problem med sin identitet. Försvenskningen skedde framför allt genom skolans försorg. Staten uppmuntrade kommunerna att starta svenskspråkiga skolor genom att erbjuda kommunerna generösa statsbidrag. Först på 50 talet kom ett uttryckligt förbud från skolmyndigheterna mot att bestraffa barn som talade sitt eget modersmål, finska, med varandra på rasterna. Modersmålet för de flesta tornedalingarna är fortfarande tornedalsfinskan eller ''Meän kieli'', vårt språk, som det populärt kallas. Meän kieli är även mitt modersmål, och jag har liksom så många andra tornedalingar bittert fått erfara olika former av bestraffningar under min skolgång för att jag under rasterna använt mitt eget modersmål. Den negativa självuppfattningen hos tornedalingarna har nu på en mycket kort tid helt förändrats. Vi känner i dag en stor stolthet över vår kultur, och nu håller en tornedalsk identitet på att formas. Tillkomsten av Svenska Tornedalingarnas Riksförbund-Torniolaksolaiset är ett av många bevis på detta. Organisationen arbetar nu med utgångspunkten att tornedalingarna är en inhemsk minoritetsgrupp. En aktiv verksamhet med ytterst begränsade resurser pågår inom många olika kulturområden. Herr talman! I dagarna för ett år sedan behandlade riksdagen ett innehållsmässigt sett nästan likalydande betänkande som i dag från kulturutskottet. Det betänkandet var föranlett av den motion som jag då liksom i år under den allmänna motionstiden lade fram om ett erkännande av STR-T, Svenska Tornedalingarnas Riksförbund-Torniolaksolaiset, och ett ekonomiskt stöd för den organisationen. År efter år har jag under den tid jag haft förtroendet att representera min landsdel i den här församlingen under den allmänna motionstiden aktualiserat dessa frågor. Varje gång har kulturutskottet i sitt betänkande sagt samma sak. Utan närmare motivering säger man att man inte är beredd att erkänna STR-T som en organisation för en inhemsk kulturminoritet, och följaktligen vill man inte heller att riksdagen skall medverka till att statligt stöd skall utgå för organisationens verksamhet. Av detta kan jag dra en enda slutsats: Kulturutskottet är inte berett att göra något för den tornedalska kulturens fortlevnad. Kulturutskottet är inte berett att medverka till bl.a. att tvåspråkigheten skall fortleva i Tornedalen. Försvenskningen av Tornedalen skall tydligen enligt utskottets uppfattning fortgå. Den dag vi får använda oss av ett tredje språk, nämligen engelskan, för att kunna tala med varandra över Torneälven, den dagen har Sverige blivit kulturellt fattigare. Jag anser att det vore renhårigare från utskottets sida att en gång för alla säga sin mening i klartext och inte gömma sig bland svävande skrivningar. Herr talman! Vi har i vårt land två inhemska minoritetsgrupper, båda med varsitt eget språk. Det är samerna och tornedalingarna. Samerna har sedan länge accepterats som en inhemsk minoritet. Helt nyligen fick samerna sig serverat en proposition med ett brett register av åtgärder för att stärka den samiska kulturen. Dessa demonstrerade dock sin besvikelse över propositionens innehåll med att elda upp den. Jag har inte för avsikt att här och nu på ett sådant sätt visa min besvikelse över kulturutskottets betänkande. Därtill befarar jag att det inte är möjligt att elda upp det, då det till sitt innehåll, i motsats till samepropositionen, saknar förslag till konkreta åtgärder. I vårt grannland Norge finns ett likartat förhållande, med två minoritetsgrupper, nämligen samerna och de s.k. kvenerna. Kvenerna är benämningen på den befolkning i Nordnorge som är finsktalande och har sina rötter i 1700 och 1800 talets Tornedalen. Norge har i september 1989 erkänt Norske Kveners Forbund som en minoritetsorganisation och tar också i statsbudgeten upp medel till denna organisation. Norge har i andra avseenden också varit föregångare vad avser minoritetsgrupperna i landet. Det som är möjligt i Norge verkar vara i stort sett omöjligt i Sverige. Herr talman! Jag har inte för avsikt att yrka något, men jag vill ändock deklarera att jag kommer tillbaka. Jag vill även nu, liksom tidigare, uttala en varm förhoppning om ett annat ställningstagande från utskottets sida.

Herr talman! Bruno Poromaa har vid flera tillfällen här i riksdagen tagit upp frågan om tornedalingarnas situation. Jag vill verkligen understryka att jag hyser stor respekt för Bruno Poromaas engagemang i den här frågan. Kulturarvet är viktigt för oss alla, från vilket land eller från vilken landsända vi än kommer. Människans rättigheter till sitt kulturarv och till möjligheterna att utöva sin kultur och att tala sitt språk har varit och är viktigt för oss alla, inte minst för oss socialdemokrater. Därför vill jag understryka att det är angeläget att samhället stöder och engagerar sig för det tornedalska kulturarvet och för att det skall kunna utvecklas. Utskottet förutsätter att stöd som tidigare givits från olika myndigheter skall fortsätta att lämnas. I betänkandet finns redovisningar av bidrag från olika myndigheter. Jag kan nämna att t.ex. Statens kulturråd har lämnat tidskriftsstöd, utgivningsstöd för utgivning av tornedalska boktitlar och bidrag till Ett annat projekt är stödet till det lexikon som har utgivits med bl.a. tornedalsfinska ord som är översatta till rikssvenska och riksfinska. Andra projekt som syftar till att bevara och slå vakt om det tornedalska kulturarvet är insamlingen av visor, ramsor och sagor. Jag tycker också att man skall tala om de rättigheter som de tornedalska barnen har när det gäller hemspråksundervisning. Den rättigheten skiljer sig från andra elevers här i Sverige. Man har rätt till sitt hemspråk även om det inte är ett umgängesspråk i hemmet. Herr talman! Jag förstår att det egna språket och den egna kulturen måste värnas i Tornedalen. Vi i kulturutskottet vill slå vakt om ursprungsbefolkningarnas rättigheter. Jag kan försäkra Bruno Poromaa att vi följer denna fråga mycket noggrant. Det är inte oengagemang. Det är hela utskottets uppfattning att det är en angelägenhet att ekonomiskt stöd lämnas och att insatser görs för att bevara den tornedalska kulturen och det tornedalska språket även i fortsättningen. Om stora negativa ändringar skulle ske i förhållande till dagens situation lovar jag att vi kommer att agera. Herr talman! Med detta vill jag i dag yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande.
Herr talman! Ingegerd Sahlström följer samma spår som tidigare talesmän från utskottet har följt när man har behandlat den här frågan. Hon säger att det är angeläget att samhället stöder genom olika myndigheter. Men det stödet är mycket begränsat i det hårt ansträngda ekonomiska läge som vi har i dag. Det är också mycket osäkert. Europarådskonferens förra året fått ett internationellt stöd för hävdandet av sin minoritetsstatus. Anser inte utskottet att detta är tillräckligt för att vi skall kunna ställa krav på det officiella Sverige om stöd för vår verksamhet? Vi för ju ett resonemang om EG-anpassning på skilda områden. Såvitt jag vet finns det endast två länder i Europa som är helt enspråkiga. De flesta EG länderna är säkerligen flerspråkiga. Förmodligen har EG också en uppfattning om minoritetsfolken i resp. länder. Har inte utskottet studerat vad EG säger i dessa frågor?

Herr talman! Elvy Söderström har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att påskynda byggandet av en ny bro över Ångermanälven. Regeringen har tidigare under åren 1991 och 1992 presenterat fyra förslag och beslut om tidigareläggningar och igångsättningar av väg och järnvägsprojekt utöver ordinarie anslag. Ett viktigt syfte med dessa beslut har bl.a. varit att skapa sysselsättning. De två senaste besluten med satsningar i vägprojekt på sammanlagt 3,5 miljarder kronor har riktats mot särskilt sysselsättningsintensiva underhållsåtgärder i mindre vägar. Det har därför inte varit möjligt att finansiera ett så stort projekt som en ny bro över Kostnaden för en bro beräknas uppgå till drygt 2 Trots ett mycket stramt statsfinansiellt läge, pågår inom regeringen ett intensivt arbete med att finna en lösning beträffande finansieringen av flera angelägna investeringsprojekt, däribland bron över Ångermanälven. En redovisning av arbetet med finansieringen av infrastrukturen kommer att lämnas i budgetpropositionen och i regeringens planerade proposition till riksdagen i vår om inriktningen av investeringsplaneringen i trafikinfrastrukturen. Ångermanälven kan fattas finns dessutom ett antal juridiska processer som måste fullföljas. På Vägverket pågår förberedelserna med fastställandet av en arbetsplan. Bl.a. har verket inväntat besked om hur byggandet av en bro skall behandlas i förhållande till naturresurslagen. Regeringen fattade förra torsdagen beslut om att berörda kommuner skall redovisa hur de avser att tillgodose hushållningsintressen enligt naturresurslagen i samband med ett antal planerade infrastrukturinvesteringar. En ny bro över Ångermanälven omfattas av en sådan redovisning. Denna redovisning försenar dock inte fastställandet av en arbetsplan eller en eventuell byggstart.